Herr talman! Med anledning av de kommentarer till mina frågor som herr arbetsmarknadsministern gjorde vill jag säga att jag är medveten om att skyddsombuden nu har fått nya och väsentligt utvidgade befogenheter. Bl. a. har de möjlighet att stoppa en arbetsprocess om de finner att processen innebär risker för dem som arbetar i processen. Men även om det förhåller sig på detta sätt är inte beslutet att stoppa processen i och för sig den lösning som man kan förlita sig på, utan det är endast en temporär åtgärd som måste följas av något mera konstruktivt. Jag menar naturligtvis att skyddsombuden skall använda sig av denna sin möjlighet, men man måste ändå gå vidare. På den punkten är väl alla överens. Arbetsmarknadsministern påpekar att arbetsmiljöutredningen - som det för övrigt står i svaret — arbetar med flera, för att inte säga alla de frågor som jag berört i interpellationen. Vad jag velat förvissa mig om är emellertid att det förhåller sig på det sättet, och jag är alltså till freds med det besked som lämnats på den punkten. När det gäller MC 77 och dess verkningar finner jag att vi även på den punkten är eniga om att den utredning som nu sker syftar till att åtgärder skall vidtas. Låt mig slutligen, herr talman, eftersom jag inte berörde det tidigare, säga några ord om handläggningen av dessa frågor fortsättningsvis. Jag har ju ifrågasatt om man ändå inte borde överväga att behandla vissa av frågorna med förtur. Jag är även på den punkten till freds med och har förståelse för de synpunkter som har lämnats i interpellationssvaret. Jag delar uppfattningen att dessa frågor om möjligt bör behandlas och lösas i ett sammanhang. Inte minst med hänsyn till den remissomgång som nämns i svaret finns det anledning att arbeta utifrån de förutsättningarna. Herr talman! Avslutningsvis vill jag uttrycka förhoppningen att den omständigheten att vi nu får avvakta arbetsmiljöutredningens samlade förslag inte kommer att innebära att det blir ett alltför långt dröjsmål innan vi kan se en lösning på de frågor som enligt mitt förmenande ännu inte är lösta.
Herr talman! Jag skall inte kommentera det avsnitt i arbetsmarknadsministerns anförande där han sade att han inte hade väntat sig att jag skulle godkänna hans svar. Jag tror att det mycket väl skulle vara möjligt för herr Ingemund Bengtsson att skriva ett interpellationssvar i dessa frågor som jag kan godkänna. Jag har alltså inte framställt interpellationen därför att jag väntat mig ett oacceptabelt svar, utan naturligtvis har jag gjort det för att få ett positivt svar som jag — och jag tror också de som jobbar med farliga ämnen och i farliga situationer — kan anse tillfredsställande. Men detta är en bagatell. När det gäller vad som är det avgörande för möjligheterna att lösa dessa problem sade jag att det inte i främsta rummet eller i första hand är en fråga om teknik och vetenskap. Vi har på en rad områden en så utvecklad teknik och en så framstående vetenskap att det bara handlar om att tillämpa kunskaperna. Nej, det avgörande är, menar jag, att man ser dessa problem sådana som de verkligen är, nämligen som maktfrågor ute på arbetsplatserna. Och jag vill fråga arbetsmarknadsministern om inte han också i grund och botten har den uppfattningen att frågan om en bättre arbetsmiljö är en maktfråga. Jag tror att man måste ha den utgångspunkten, om man realistiskt skall gripa sig an med problemen. Beträffande den nya lagen om miljöfarliga ämnen sade herr Bengtsson sedan att vi skall skärpa oss undan för undan. Det var just en sådan skärpning som jag efterlyste, och jag får väl ta detta senare uttalande som ett mera positivt besked än det som lämnades i det ursprungliga interpellationssvaret. Men jag vill peka på de många problem som finns där och belysa dem med två citat, som jag också tog med i min interpellationstext. Det första är ett uttalande av ingenjör Egon Magnusson, LO-specialist på arbetarskyddsfrågor. Han säger så här i anslutning till de tragiska händelser som inträffat på olika arbetsplatser: ”Det finns enormt många fler och allvarligare kemiska risker på arbetsplatserna än de som kommit fram.

Det andra uttalandet är av generaldirektör Gunnar Danielsson, chef för arbetarskyddsstyrelsen. Han säger så här: ”Vi får tyvärr räkna med fler yrkesskador orsakade av kemiska ämnen. Det är en följd av att samhället inte kan klara sig utan dessa ämnen, men också en följd av forskningens framsteg. —-- Att testa varje nytt ämne ur alla synpunkter är dock en praktisk omöjlighet, eftersom det rör sig om 1 000-tals ämnen som växer fram efter hand.” Detta synes mig vara en mera pessimistisk uppfattning än den som arbetsmarknadsministern här har givit uttryck för. Men å andra sidan vill jag säga att jag vill inte godkänna den filosofi, om jag får kalla den så, som finns uttryckt i dessa satser ur en intervju med generaldirektören för arbetarskyddsstyrelsen. Jag tycker icke att man kan acceptera tankegången att vi måste räkna med flera yrkesskador orsakade av kemiska ämnen. Man måste i stället ha målsättningen att stoppa och förhindra en sådan utveckling. Så till diskussionen om de hygieniska gränsvärdena i olika länder! Herr Bengtsson hänvisade till sitt umgänge med ministerpresidenter och andra. Fackliga delegationer, nu senast från TCO, som varit i Sovjetunionen och besökt arbetsplatserna där har uttalat sin tillfredsställelse över det strikta sätt på vilket man där tillämpar normerna för hygieniska gränsvärden. Jag är inte en sådan specialist på dessa frågor att jag vare sig kan dementera eller bekräfta arbetsmarknadsministerns påstående att man där inte mäter på samma sätt. Men nog förvånar det mig något, eftersom skillnaderna i hygieniska gränsvärden är så stora; de svenska gränsvärdena för vissa ämnen är 5-15 gånger högre än de sovjetiska. Detta kan väl knappast bara ha att göra med själva mättekniken utan måste säkert bero på andra fenomen. Jag skulle vilja vädja till arbetsmarknadsministern — som har de tekniska möjligheterna till det — att undersöka de differenser som finns när det gäller hygieniska gränsvärden. Jag tror att det skulle vara välgörande om vi fick en klargörande jämförelse mellan principerna för att bestämma de hygieniska gränsvärdena i Sverige och de principer man tillämpar i andra länder. Man behöver inte bara ta de bägge länder som jag anförde som exempel. Det finns experter — jag vill hänvisa exempelvis till uttalanden av docent Robert Olin vid karolinska institutet — som hävdar att de gränsvärden som har fastställts i Sverige inte uteslutande bygger på medicinska och hygieniska värderingar utan att de är ”ekonomiskt hygieniska”, som jag tror att han uttryckte det. Det vore mycket värdefullt att också få den frågan belyst, om man gör en sådan här undersökning av principerna för hygieniska gränsvärden i olika länder. På en punkt vill jag konkret säga att den nya listan inte är tillfredsställande. Det finns en rad ämnen upptagna, om vilka man säger att användningen av dem är förenad med cancerrisk men för vilka gränsvärdet fortfarande inte är nere vid noll. Jag tycker att detta är en åtgärd som man snabbt kunde vidta. När det gäller ämnen som är cancerframkallande borde det vara rimligt att man inte accepterar något annat gränsvärde än just noll. Till sist bara några ord om företagsläkarnas ställning. Herr Bengtsson säger att man skall lyssna på fackföreningsrörelsens uppfattning i frågan. Det tycker jag också att man skall göra. Jag har sett en rad uttalanden och hört en rad synpunkter från lokala fackföreningar som varit mycket kritiska mot det nuvarande systemet. Jag har för min del inga invändningar, om man kan finna en annan huvudman än landstingen. Men det är så att landstingen samordnar sjukvården ute i länet, och det kunde därför vara praktiskt att de står som huvudmän. Vi menar att de anställdas fackliga organisationer samtidigt måste ha ett avgörande inflytande över Jag är däremot inte beredd att förorda den lösning som arbetsmarknadsministern nämnde, nämligen att skyddskommittéerna skulle stå som huvudmän. De är samarbetsorgan mellan arbetsköpare och arbetare, och de har inga beslutande funktioner. Rimligare är i stället att de fackliga organisationerna på arbetsplatsen, fackföreningar eller fackklubbar, står som huvudmän och har den avgörande beslutanderätten när det gäller företagsläkarnas arbete. Men det helt avgörande är att man snabbt finner en metod för att flytta läkaren ut ur den, skall vi kalla det stabsfunktion som han för närvarande har i företagsledningen och i stället göra honom till en specialist som arbetar på uppdrag av de anställda och i deras intresse. Det är ju de som skall ha nytta av företagsläkarens arbete.
Herr talman! Då har vi ändå kommit en bit på väg mot att bli överens. Fackföreningsrörelsen är bestämd motståndare till att ta in hälsosjukvården i landstinget, utan man vill ha den kvar på de stora arbetsplatserna, där man förutom allt annat som finns på arbetsplatserna har tillgång till läkare, tekniker, ergonomer och sjuksköterskor, som kan leva sig in i de anställdas problem. Det är ju arbetsmiljöproblemen man vill komma åt, och därför är landstinget inte den lämpliga huvudmannen. —- Detta är den synpunkt som förts fram från fackligt håll. Jag skall inte här diskutera läkarens ställning eller om han får sin avlöning per postgiro från landstinget eller från företaget — det spelar mindre roll. Även om landstinget blir huvudman är det ju fråga om en och samma läkare, och är han opålitlig, blir inte förhållandet annorlunda genom att huvudmannaskapet ändras. Det viktigaste är emellertid att hela företagshälsovården knyts till arbetsplatsen, eftersom det är där den skall göra nytta. Att de anställda skall ha direktinflytande är självklart; jag är helt överens med herr Hermansson på den punkten. Men dessa önskemål kan mycket väl tillgodoses genom att man låter skyddskommittén ta hand om verksamheten, om man nämligen bestämmer sig för att de anställda skall ha majoritet i skyddskommittén. Det är således inget olösligt problem. När det gäller de internationella jämförelserna av hygieniska gränsvärden finns en hel mängd sådana uppgifter — som vi självfallet studerar — att tillgå inom Världshälsoorganisationen, Internationella arbetsorganisationen och andra organ. Det är dock litet svårt att erhålla uppgifter från vissa stater, varför man måste höra sig för på ort och ställe. Jag kan naturligtvis inte, herr Hermansson, så att säga på vetenskapliga grunder avgöra om de här hundratals hälsofarliga ämnena har åsatts de rätta gränsvärdena, utan jag måste utgå från att den prövning genom tekniska undersökningar osv. som ägt rum är tillfredsställande. Det innebär emellertid inte att listan är fullständig eller att vi skulle ha slutfört detta arbete, utan vi skall naturligtvis gå vidare. Att jag blev litet purken därför att herr Henrikson betraktade mitt svar som ett jaså berodde på att jag tyckte att jag hade varit positiv i mitt svar till både herr Henrikson och herr Hermansson. Jag har aldrig sagt att vi har löst våra arbetsmiljöproblem eller att förhållandena på svensk arbetsmarknad är tillfredsställande för de anställda. Jag har hållit många föredrag, där jag berättat om vilka problem vi har på svensk arbetsmarknad och hur oändligt mycket vi måste göra innan vi uppnår en tillfredsställande situation för de anställda, men jag har ändå skyldighet att såsom huvudansvarig tala om vad vi gör och vad vi tänker göra för att lösa de olika problemen. Det är klart att detta också är en maktfråga; jag skall ge herr Hermansson rätt i det. Men vi har också undersökt vad som har skett under de senaste åren genom den lagstiftning som vi har genomfört. Skyddsombuden har fått utomordentligt stor makt, där internationella jämförelser utfaller till vår förmån. De har fått en status som väl var helt otänkbar under den tid då jag själv var skyddsombud. De kan alltså ingripa och vid behov även stoppa driften i ett företag. Själva den rätten —- denna makt som ligger i skyddsombudens hand — har betytt mycket och gjort att många miljöproblem på arbetsplatserna kunnat lösas, så visst är det en fråga om makt. Det är ju makt vi försöker ge skyddsombuden och de anställda, men kom inte och säg att detta inte skulle vara en teknisk fråga — då reagerar jag likväl!
Herr talman! Även om arbetsmarknadsministern blev purken över min värdering av vissa delar av hans svar tyckte jag faktiskt inte att han sade någonting alls i vissa delar av svaret. Jag ställde naturligtvis detta i kontrast mot vad jag känner till om herr Bengtssons intresse för arbetsmiljöfrågorna, vilket han här senast också själv ville vitsorda. Jag skall inte förlänga debatten så mycket mera — det är bara ett par frågor som jag skulle vilja ta upp. Jag begär naturligtvis inte att herr Bengtsson skall uttala sig som statsråd om samtliga de 150 gränsvärden som finns upptagna i de anvisningar som utfärdades av arbetarskyddsstyrelsen i oktober detta år. Vad jag frågade om och ville att han skulle undersöka och kanske så småningom säga sin mening om var vilka principer som har legat till grund när man har kommit fram till just dessa gränsvärden. Är det uteslutande medicinska, hygieniska skäl som bildar grundvalen eller har man, som experter på arbetsmiljöfrågor och hygieniska frågor har sagt, gjort en kombination av ekonomiska och hygieniska hänsynstaganden? Det är mycket viktigt att veta det för bedömningen av de gränsvärden som finns upptagna i anvisningarna, vilka tills vidare är det grundläggande dokumentet för arbetet med dessa frågor.

Det är ett steg framåt till lösning av de viktiga arbetsmiljöfrågorna. Men samtidigt tror jag att man skall vara medveten om att mycket återstår att göra. Det är ett mycket stort reformarbete som ligger framför oss på detta område. För att genomföra det reformarbetet måste man ha den realistiska inställningen att det är maktfrågorna som ligger i botten. Herr Bengtsson har nu för andra gången något felciterat mig. Jag har inte sagt att lösningen av problemen inte har med teknik och vetenskap att göra — jag har sagt att dessa frågor inte i första hand är tekniska och vetenskapliga. Det grundläggande är maktfrågan på arbetsplatsen.

Herr talman! Herr Hagberg i Borlänge har frågat mig om jag anser att registrering av strejkande arbetare är förenlig med gällande arbetslagstiftning och, om så inte är fallet, om regeringen är beredd att lägga fram förslag till lag varigenom sådan svartlistning förbjuds. Riksdagen har tidigare haft att ta ställning till den väckta frågan. Både hösten 1973 och våren 1974 behandlade riksdagen motioner med krav på lagstiftning i ämnet . Hösten 1973 uttalade inrikesutskottet att en lagstiftning, för att få effekt, förmodligen skulle behöva kombineras med ett generellt arbetsförmedlingstvång. Enligt utskottets mening borde problemen angripas på ett annat sätt. Utskottet pekade på att rekryteringsfrågorna kunde komma i ett annat läge genom det ökade personalinflytande på bl.a. dessa frågor som övervägdes av arbetsrättskommittén. Vid handläggningen i våras erinrade utskottet om sitt tidigare yttrande och uttalade att det inte fanns anledning att ompröva den tidigare inställningen. Det finns inte någon arbetsrättslig eller arbetsmarknadspolitisk lagstiftning som reglerar frågan om registrering av strejkande arbetstagare. Inte heller finns det några rättsfall, där domstolarna har tagit ställning till ett sådant förfarande. Att en arbetsgivare vägrar att anställa en svartlistad arbetstagare kan dock i vissa fall strida mot den nya trygghetslagstiftningen. För egen del ogillar jag att sådana metoder kommer till användning, som har berörts i interpellationen. En lagstiftning som enbart förbjuder svartlistning träffar dock inte själva problemet och skulle, som inrikesutskottet också har anfört, vålla stora övervakningssvårigheter. Jag ser det därför som angeläget att tillförsäkra löntagarna ett sådant inflytande över företagens personalpolitik, att företeelser som svartlistning kan förhindras. Enligt vad jag har erfarit kommer arbetsrättskommittén att inom kort föreslå ett regelsystem som bl.a. bör kunna användas för ett sådant löntagarinflytande som jag nu har berört.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Enligt vad jag kunnat utläsa av arbetsmarknadsministerns svar är vi överens om att svartlistning strider mot arbetarnas intressen. Arbetsmarknadsministern vill förhindra svartlistning genom att arbetarna skall ha inflytande över företagens personalpolitik. Man blir ju inte precis entusiastisk över arbetsministerns åtgärder. Kan verkligen ett samarbetsorgan som personalråd eller personalkommitté förhindra arbetsköparnas svartlistning? I så fall måste den lokala fackföreningen ha direkta rättigheter, dvs. vetorätt i personalfrågor. Ett direkt förbud mot alla former av svartlistning — på grund av politiska åsikter, facklig och politisk verksamhet osv. — skulle vara ett direkt stöd för arbetarna i deras kamp för att bekämpa denna svartlistning. Om brott mot detta förbud medförde kännbar straffpåföljd vore det utan tvivel ytterligare ett stöd för arbetarna. Det måste anses vara en självklar rättighet att man kan få det jobb som man är lämpad och kvalificerad för utan att svartlistning lägger hinder i vägen. Svartlistningen är en gammal företeelse. Arbetsköparna har i olika tider tillgripit denna metod, och fackföreningsrörelsen har bekämpat den. Nu har på senare år och framför allt i höst frågan ytterligare aktualiserats, nämligen när Verkstadsföreningens cirkulär ”PM-Vilda strejker” blev känt. Denna PM innehåller anvisningar om hur företagsledningen skall bekämpa en strejk. Punkt 8 i dessa anvisningar — en av huvudpunkterna — säger vad det är fråga om. I denna punkt heter det: ”8. Om strejken ej avbryts efter kortare tid skall lämpliga motåtgärder förberedas och planeras i samförstånd med Verkstadsföreningen.

Den skall sändas till Verkstadsföreningens centrala kansli. Detta skall ske oavsett om det blir stämning till arbetsdomstolen eller inte. Nu är det ju så att inte på långt när alla strejker går till arbetsdomstolen. Ett fall som FiB/Kulturfront tagit upp i nr 24 i år gäller Scandiamants verktygsavdelning i Robertsfors. Där har man skickat in listorna, men i det fallet blev det ingen stämning till arbetsdomstolen. Man frågar sig naturligtvis vad Verkstadsföreningen gör med dessa listor. Enligt Verkstadsföreningens egna uppgifter arkiveras listorna några år. Att man har ett sådant förfarande med registrering i denna centrala instans kan inte tolkas på annat sätt än att svartlistning förekommer eller kan komma att förekomma i stor skala i framtiden. Att svartlistning redan förekommer har vi också flera gånger fått bevisat genom uppgifter i pressen. Metalls andre ordförande Sven Wehlin säger enligt Dagens Nyheter av den 6 september i år med anledning av Verkstadsföreningens strejkarkiv att Verkstadsföreningens arkiv över arbetare som deltagit i vilda strejker skapar olust på arbetsplatserna. Ja, man kan verkligen säga att det skapar en stor olust på arbetsplatserna. Jag citerar ur Dagens Nyheter: ”Vi vet ju inte vilken verkan listorna kan få, säger Sven Wehlin. I vilket fall borde de kastas omedelbart efter förhandlingar i Arbetsdomstolen. —- Och varför är det så bråttom med listorna. Det är ju inte ens säkert att en vild strejk leder till en stämning inför AD? —- Varför skickar inte Verkstadsföreningen i stället ut ett PM till sina medlemmar om hur företagen bär sig åt för att undvika situationer som kan leda till vilda strejker, frågar Sven Wehlin.” Vilda strejker är någonting som inte bara förekommer ibland. Bara under januari i år förekom fyra strejker. I februari fem och i mars elva, där 4 700 arbetare deltog. Missnöjet är stort framför allt när de lokala förhandlingarna drar ut på tiden. Det är i flera fall medvetna förhalningar. I det sistnämnda citatet ur DN pekade Sven Wehlin på vem som bär skulden till strejkerna och hur de uppstår. I de flesta fall uppstår strejkerna på grund av oresonliga arbetsköpares uppträdande: hänsynslös personaloch lönepolitik samt dåliga arbetsmiljöer. Det är vanliga orsaker. När arbetarna sedan i brist på andra medel att hävda sina intressen tvingas ut i en s.k. vild strejk blir resultatet, om Verkstadsföreningen får som den vill: Först skall arbetsköparna kunna uppträda oresonligt. När arbetarna sedan strejkar skall de svartlistas. Det kan även vara på sin plats att omtala att när i dagarna en professur i arbetsmiljö skall inrättas i Luleå skall den tydligen besättas med en person som stod bakom LKAB:s beryktade rationaliseringar under 1960 talet. Enligt dåvarande strejkledaren Rantatalo, nu ombudsman, och förre avdelningsordföranden i Kiruna var det den personen som drev fram de rationaliseringar som sedan var den egentliga grunden för den största strejk som förekommit på länge i vårt land, den i Malmfälten 1969-1970. Enligt gruvarbetarna var det alltså LKAB:s ledning som drev arbetarna ut i strejk genom MTM, UMS och andra förhatliga metoder. En annan kuslig effekt av Verkstadsföreningens anvisningar är att fackets ledning tvingas att — trots det berättigade i en strejk — ta avstånd från en sådan. Allt detta för att åsamka facket stora skadestånd. Jag vill fortsätta att citera andra delen av punkten 8 i Verkstadsföreningens anvisningar: ”En enhetlig strategi för åtgärderna att bryta en vild strejk kan ej utformas för alla situationer. Situationen analyseras med utgångspunkt från flera faktorer, exempelvis Verkstadsklubbens inställning och möjligheter att bryta strejken. Arbetarnas inställning och eventuella splittringstendenser bland dem. Jag fortsätter att citera ur punkten 9: ”Innan eventuella motåtgärder beslutas och verkställs skall samråd ha ägt rum med Verkstadsföreningen. Beroende på omständigheterna kan även verkstadsklubben och Metall informeras och samordning äga rum om de fackliga åtgärderna.” I klartext betyder det att arbetsköparna försöker splittra facket — ställer fackets ledning mot de övriga. Ännu mer markant framträder detta i punkten 7 i anvisningarna, som jag ber att få citera: ”Verkstadsklubbens åtgärder och möjligheter att bryta strejken undersöks. I den mån verkstadsklubben behöver tillgång till samlingsutrymmen, telefon eller sakuppgifter i olika frågor, skall sådan hjälp lämnas. Om klubben inte klarar att bryta strejken skall den uppmanas att tillkalla hjälp från avdelning och förbund.” En oresonlig arbetsköpare kan först ha sådana förhållanden på företaget att det blir strejk. Sedan svartlistas och registreras de strejkande. Under strejken kan arbetsköparna försöka utnyttja fackets ledning, trots att den är överens med arbetarna om det berättigade i deras strejk. Det förvånar kanske inte att Verkstadsföreningen gör upp registreringslistor på arbetare som tvingas ut i kortare eller längre strejker. Arbetsköparnas förgångna talar ju sitt språk: alla metoder måste användas för att hålla tillbaka arbetarna. I dag har bara Verkstadsföreningens anvisningar kommit till allmän kännedom. Men man kan vara förvissad om att även de andra arbetsköparorganisationerna har liknande system. Jag kan bara från mitt eget område — järnbrukssektorn — ta upp flera fall av svartlistning. Ett fall är särskilt upprörande. En person, som studerat och arbetar prickfritt under sex somrar på Hofors Järnverk, åkte till Cuba en månad. Efter hemkomsten tog han anställning på ett mindre järnbruk. Han ville emellertid hem till Hofors igen och blev lovad anställning. Han sade upp sig på det andra järnverket. Men när han kom hem och skulle börja vägrade man att anställa honom. Man började kasta olika beskyllningar mot honom. Bakom detta låg otvivelaktigt en politisk svartlistning. Metoder att centralt registrera vissa arbetare innebär att arbetsköparna har en egen domstol. Sådana självpåtagna uppgifter som att döma måste förbjudas och bekämpas. Ytterligare åtgärder måste till för att bekämpa svartlistning än att bara förbjuda arbetsköparnas domstol. Visserligen är riksdagen negativ till en obligatorisk arbetsförmedling, men med de metoder arbetsköparna nu använder måste synnerliga skäl anses föreligga för att införa en sådan förmedling. Jag hävdar alltså att svartlistningen måste i lag förbjudas, och det måste uppföljas med en kraftig straffpåföljd om man bryter mot lagen. Arbetsmarknadsministern avvisar lagstiftning under hänvisning till svårigheten med övervakningen. Att hänvisa till den svårigheten och sedan anse att det är till fyllest med att ett samarbetsorgan inom företaget skall komma till rätta med svartlistningen är att sila mygg och svälja kameler. Helt avgörande för hur arbetsköparna skall lyckas med sin svartlistning är naturligtvis arbetarnas kamp och solidaritet sinsemellan. Arbetarna ogillar och motsätter sig bestämt svartlistning. Men frågan är om svensk lagstiftning helt skall gå förbi denna osunda företeelse och därmed också ge arbetsköparna fritt fram att registrera och försöka svartlista arbetare. Jag vill till slut fråga arbetsmarknadsministern om han verkligen menar att ett samarbetsorgan, som sannolikt arbetsrättskommittén kommer att föreslå, effektivt kan förhindra svartlistning?
Herr talman! Det måste föreligga ett misstag från herr Hagbergs sida. Jag har aldrig sagt att det skall vara ett samarbetsorgan som skall sköta de här frågorna i framtiden. Det finns inte heller angivet i direktiven till arbetsrättskommittén. Jag har gjort ett rätt kraftigt uttalande i interpellationssvaret och tagit ställning i sakfrågan genom att säga att jag ogillar svartlistning. Det ger mig förpliktelser att arbeta för att svartlistningen skall försvinna. Men jag har blivit övertygad om att lagstiftning inte är det effektiva instrument som behövs i den här frågan. Det är mycket effektivare att göra som arbetsrättskommittén kommer att föreslå. Det är inte fråga om samråd utan om reellt inflytande från de anställda över all personalpolitik, t.ex. när det gäller anställningsfrågor. § 32 skall ju slopas. Arbetsrättskommittén har dessutom i uppgift att undanröja alla de moment i arbetslivet som föranleder vilda strejker. Jag vill alltså ha bort svartlistningen på det effektivaste sättet, nämligen genom den här nya lagstiftningen på arbetsrättslivets område med facket som övervakare. Det är mycket effektivare än lagstiftning.
Herr talman! Får jag tolka arbetsmarknadsministern så att arbetsrättskommittén kommer att lägga fram ett förslag som innebär att den lokala fackföreningen, dvs. i realiteten arbetarna, får vetorätt i personalfrågor och att samarbetspolitiken läggs åt sidan? Det skulle i så fall betyda att fackföreningen får ett helt avgörande inflytande i fråga om personalpolitik och, som man då kan hoppas, även när det gäller andra frågor. Fackföreningen skulle då ställas emot arbetsköparna, vilket inte är fallet i dag, t.ex. när det gäller skyddsarbete. Där har man ju samrådsorgan av olika slag. Vetorätt skulle betyda att fackföreningen fick en helt annan ställning i dessa frågor. När det gäller personalpolitiken vill jag ställa en följdfråga: Skulle i så fall fackföreningarna få bestämma över hela personalpolitiken, inte bara i frågor om anställning och avskedande utan också i fråga om hur många som skall vara anställda osv.? Skulle befogenheterna bli så långtgående eller gäller det bara att städa undan och göra andra dispositioner när kapitalet först har gjort sina? Om den lokala fackföreningen fick vetorätt — vilket jag skulle hälsa med stor tillfredsställelse — skulle mycket vara löst. Men registrering av strejkande arbetare borde ändå vara förbjuden i lag. Det skall vara olagligt att registrera arbetare på det här sättet och sedan svartlista dem. Lagstiftarna måste ta ställning och i lag förbjuda registrering och svartlistning. Jag anser att det skulle vara en god komplettering till den vetorätt som den lokala fackföreningen eventuellt får.
Herr talman! Jag är inte beredd att lämna en detaljerad redovisning över de förslag som arbetsrättskommittén kommer fram med. Jag har i mitt svar sagt: ”Enligt vad jag har erfarit kommer arbetsrättskommittén att inom kort föreslå ett regelsystem som bl.a. bör kunna användas för ett sådant löntagarinflytande som jag nu har berört.” Det betyder att vad man åstadkommer genom arbetsrättskommitténs förslag är ett reellt inflytande, ett verkligt inflytande, över personalpolitiken. Det innebär inte att man förbjuder samverkan inom ett företag.
Herr talman! Arbetsmarknadsministerns senaste yttrande kan jag inte tolka annorlunda än att han försöker ta tillbaka en del av vad han tidigare sagt. Otvivelaktigt måste fackföreningen ha det avgörande inflytandet, om man skall kunna bekämpa svartlistningen. Det finns inte plats för kompromisser och ”samarbete”, då vi vet vem det är som vill svartlista. Det är arbetsköparna som registrerar och sedan försöker svartlista arbetarna. Att i samarbete och samverkan kunna klara den frågan anser jag vara helt omöjligt. Därför krävs det att den lokala fackföreningen får full vetorätt.
Herr talman! Fru Nordlander har frågat statsrådet Leijon bl.a. om regeringen har någon plan för genomförande av en reform innebärande en sänkning av arbetstiden för alla till sex timmar per dag och 30 timmar per vecka, samt om så är fallet, när regeringen avser att presentera en sådan plan och när dess fulla genomförande skall vara en realitet. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara denna del av interpellationen. Såväl Landsorganisationen som Tjänstemännens centralorganisation och regeringen har tagit ställning för en 30 timmars arbetsvecka med sex timmars arbetsdag som långsiktigt mål. Mot denna bakgrund överlade statsrådet Leijon och jag på försommaren med representanter för löntagarnas huvudorganisationer LO, TCO och SACO om formerna för det fortsatta utredningsarbetet rörande arbetstidsfrågorna. Vi var då överens om att det omfattande offentliga utredningsarbete i arbetstidsfrågan som pågick i skilda kommittéer och arbetsgrupper skulle fullföljas i nuvarande former. För att underlätta för parterna på arbetsmarknaden att överblicka och kontinuerligt följa det utredningsarbetet samt för att ta fram det ytterligare material som erfordras i en så här stor fråga inrättades en särskild delegation för arbetstidsfrågor. Den skall i nära samarbete med utredningen om den framtida sysselsättningen och delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor försöka bedöma arbetstidsförkortningens effekter på produktion och sysselsättning, på familjeförhållanden, barntillsyn, fritidsvanor, serviceförhållanden m.m., dvs. faktorer som har stor betydelse för i vilken takt framtida allmänna arbetstidsförkortningar bör ske. Frågan om hur deltidsarbetet kan komma att utvecklas vid fortsatta arbetstidsförkortningar skall ägnas stor uppmärksamhet. Vid de överläggningar som föregick delegationens tillkomst rådde vidare full enighet om att det är löntagarorganisationerna som måste bedöma i vilken takt det långsiktiga målet om 30 timmars arbetsvecka kan nås och hur generella arbetstidsförkortningar skall vägas mot andra reformer och förbättringar för löntagarna. Mot denna bakgrund anser regeringen det vara felaktigt att statsmakterna beslutar om en tidplan för i vilken takt fortsatta arbetstidsförkortningar skall ske, innan underlaget för bedömningen tagits fram och innan de fackliga organisationerna fått göra sin avvägning.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation, men jag kan omöjligen påstå att det är ett konkret svar på den fråga som ställts, om regeringen har en plan för genomförande Nr 124 av målsättningen om sex timmars arbetsdag — en målsättning som alla Tisdagen den är överens om är en förutsättning för jämlikhetens genomförande. 19 november 1974 Arbetsmarknadsministern går runt hela frågeställningen då han i sitt svar hänvisar till delegationer och utredningar som skall bedöma vissa Om allmän faktorer som skall avgöra i vilken takt arbetstidsförkortningen bör ske. arbetstidsförkort Det finns redan nu underlag för en sådan bedömning utan ytterligare ning, m.m. utredningar. I interpellationen redovisas ganska utförligt flera skäl som underlag för beslut i denna fråga. Dagens arbetsmarknad ställer allt hårdare krav på de anställda. Arbetstakten och stressen ökar och därmed också utslagningen av arbetskraft som inte kan hänga med i den ökade takten. Ökad sjukfrånvaro och förtidspensionering blir följden för många. Det är för de enskilda människorna ingen lösning på deras problem. Inte heller löser det arbetslöshetsproblemen, som återkommer med mer eller mindre jämna mellanrum beroende på växlingarna i konjunkturerna. Redan låginkomstutredningen avslöjade många brister och orättvisor i vårt samhälle, bl.a. ojämlikheten på den könsuppdelade arbetsmarknaden. Utredningen undersökte olika slags arbetslöshet och kunde med denna metod avslöja även den dolda arbetslösheten. Även om de siffror som låginkomstutredningen redovisade inte är exakt desamma i dag har i princip ingenting förändrats. När det gällde den kontinuerliga arbetslösheten var männen i majoritet. Av de latent arbetslösa svarade 253 000 ja på frågan om de skulle sökt arbete om lämpligt sådant funnits på deras ort. Av dessa latent arbetslösa var 90 procent kvinnor. De partiellt arbetsföra — de som arbetade på deltid men ville och kunde ta mer arbete under undersökningsveckan — var 224 000. Av dessa var 90 procent kvinnor. Förvärvshindrade — de som var förhindrade att ta förvärvsarbete på grund av hushållsarbete eller brist på barntillsyn — utgjorde sammanlagt cirka en miljon människor, nästan samtliga kvinnor. Den sista siffran är fortfarande aktuell, för under det första kvartalet 1974 arbetade 1,5 miljoner kvinnor av totalt 2 340 000 i åldrarna 20-64 år. Antalet arbetande på deltid har också ökat, och även detta gäller naturligtvis främst kvinnor. Utvecklingen här är faktiskt oroväckande. I dag är det närmare en miljon människor som deltidsarbetar. Prognoserna i 1970 års långtidsutredning ger inte heller något hopp om framtiden. Utredningens siffror för antalet yrkesverksamma kvinnor o stämmer i stort överens med låginkomstutredningens. Detsamma gäller förutsägelser om deltidsarbete. Här förutsätter utredningen att förvärvsarbete på mindre än 20 timmar i veckan skall ligga kvar på en oförändrad nivå. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern är överens med mig om att den prognosen inte kan godtas som en framtidsplan. Inte heller kan man godta näringslivets intresse att behålla kvinnorna dels som arbets 179 Full sysselsättning är en målsättning som arbetarrörelsen har haft sedan länge, men i den fulla sysselsättningen måste kvinnorna ingå på lika villkor som männen. De måste ges ekonomiskt oberoende. Detta är en av de viktiga frågorna i diskussionen om förkortning av dagarbetstiden. Men det finns många fler skäl. En del har jag redan nämnt, exempelvis utslagningen av arbetskraft. Genom lagstiftning är 40-timmarsveckan i princip genomförd för alla, men denna lagstiftning döljer det faktum att den totala arbetstiden för många människor är betydligt längre i dag. Såväl i storstäderna som i glesbygden är de dagliga resorna mellan bostaden och arbetsplatsen omfattande. Det är inte ovanligt att den dagliga arbetstiden tillsammans med resorna utgör 10-11 timmar. För ensamstående förälder eller för två föräldrar som båda arbetar är detta en orimlig situation — dels för de vuxna, dels och i ännu högre grad för barnen, som måste vistas på barninstitutionen under så lång tid. En kortare arbetsdag skulle förbättra familjeförhållandena, den skulle göra det möjligt för männen och kvinnorna att gemensamt ta del i hemarbetet och barnens fostran. Kvinnans dubbelarbete skulle avlastas och hon skulle inte längre behöva stå som ensam ansvarig för hem och barn. Det talas ofta om modersrollen, men det finns också en fadersroll, som är minst lika viktig. Med detta vill jag också ha sagt att sextimmarsdagen inte enbart är en kvinnopolitisk fråga. Även männen har rätt att kräva möjlighet till ett aktivt liv utanför arbetsplatsen, en tillvaro i gemenskap med familjen och bättre kontakt med sina barn. Det ställs i dag alldeles för hårda krav på männens försörjarroll, en roll som kvinnorna vill avlasta; men då måste förutsättningar för detta ges. Könsfördelningen på arbetsmarknaden måste försvinna. Det är först då vi slutar att ha kvinnoyrken och mansyrken, då arbetstiden förkortas så att båda kan leva med familjen som männen kommer att förändra sin könsroll. I Dagens Nyheter för i dag kan vi läsa två insändare, som speglar hur könsrollsfördelningen upplevs i samband med familjerollen. I det ena fallet vilade hela ansvaret i äktenskapet för uppfostran av fyra barn på modern. I det andra fallet, som gällde en skilsmässa, upplevdes papparollen genom en postanvisning i månadens början och umgänge varannan helg. Insändarna talar för sig själva, men barnen som drabbas har i inget fall någon talan. Det är sådana upplevelser som gör att allt fler människor ser en arbetstidsförkortning som enda lösningen för en likställdhet mellan män och kvinnor, enda möjligheten att förbättra familjesituationen och barnens kontakt med både mor och far, oavsett om det sker inom eller utom äktenskapets ram. Att arbetstidsförkortningen skulle innebära en minskad förslitning av de arbetande är det ingen som ifrågasätter, inte heller att det — även om arbetstiden skärs ned radikalt — skulle ge en samhällsekonomisk vinst om de som i dag är arbetslösa, undersysselsatta eller förvärvsförhindrade kunde beredas sysselsättning. Herr talman! När nu alla är överens om att målsättningen bör vara Nr 124 sex timmars arbetsdag, måste då inte arbetsmarknadsministern, som ändå Tisdagen den har ansvaret, inom rimlig tid redovisa en plan för genomförandet? 19 november 1974

Om allmän Herr talman! Det långsiktiga målet för arbetstidsförkortningen bör vara — arbetstidsförkortsex timmars arbetsdag — ja, det var ett uttalande som Folkpartiets kvin — ning, m.m. noförbund gjorde för ganska länge sedan. Om jag inte minns fel har också Fredrika-Bremer-förbundet gjort ett liknande uttalande liksom också ett annat kvinnoförbund.

Då kan vi alltså vara på väg mot jämställdhet mellan de båda könen, åtminstone inom hemmets ram, och ett delat ansvar. Folkpartiet begärde i en motion i januari att riksdagen skulle göra ett principuttalande i denna fråga. Motionen behandlades i socialutskottet och avstyrktes med ungefär samma hänvisningar som de statsrådet gjort i dag, dvs. till diverse sittande utredningar. När frågan sedan kom upp i kammaren och votering begärdes med anledning av vår reservation var det, om jag minns rätt, endast en socialdemokratisk kvinna som röstade med oss. Socialdemokraterna ville alltså inte göra detta principuttalande. Men nu läser jag i statsrådets svar att ”regeringen har tagit ställning för en 30 timmars arbetsvecka med sex timmars arbetsdag som långsiktigt mål”. Detta var exakt samma formulering som den vi hade anfört i vår motion och som vi ville att riksdagen skulle göra ett principuttalande för. Jag måste ställa frågan: Har man inom det socialdemokratiska partiet nu kommit fram till en annan mening eller är det någon skillnad mellan regeringens nu anförda inställning och den som man annars intar i riksdagen?
Herr talman! Det stod för rätt länge sedan klart att regeringen delade den uppfattning som bl.a. vårt kvinnoförbund förde fram, nämligen att målet skulle vara 30 timmars arbetsvecka och att det skulle vara femdagarsvecka med sex timmars arbetstid per dag — inte fyradagarsvecka som en del ville. Det var ett principiellt ståndpunktstagande. Samtidigt krävde löntagarorganisationerna att frågan om arbetstiden skulle utredas, och då tog vi genast upp överläggningar med dem, som jag redovisat i mitt svar. Detta är nämligen i utomordentligt hög grad en fråga för de fackliga organisationerna på arbetsmarknaden. Det är ju de som får förhandla om kompensation för den sänkta arbetstiden. De gåvorna delar inte riksdagen ut. Därför är det rimligt att vi lyssnar till dem. De har 181 sagt att de vid varje förhandlingstillfälle nu vill avgöra hur stor del av den framtida standardhöjningen de vill ta ut i sänkt arbetstid och hur mycket de kan ta ut i form av andra förmåner och reformer. Fru Nordlander och jag är helt överens om målet i detta avseende. Vad vi diskuterar är takten. Men jag är så mycket fackföreningsman i mitt hjärta att jag anser det helt rimligt att vi låter de fackliga organisationerna göra sina avvägningar. Så snart de gjort dessa, är jag beredd att genast förelägga riksdagen den ram som behövs för att genomföra arbetstidsförkortningen. Jag gick alltså inte på något sätt omkring frågan som katten kring het gröt, utan jag sade rättframt att jag vill tillmötesgå de fackliga organisationerna, såväl LO som TCO och SACO. Det är de som skall göra avvägningen i den här frågan och inte vi politiker, men vi skall stifta de lagar som de behöver för att genomföra den här reformen.

Herr talman! Efter arbetsmarknadsministerns senaste inlägg kan jag fatta mig ganska kort. Han underströk ju att det socialdemokratiska kvinnoförbundet hade sex timmars arbetsdag under en femdagarsvecka som sitt principiella mål. Arbetsmarknadsministern var själv med när den av oss tillsatta arbetsgruppen för sex timmars arbetsdag hade lagt fram sitt betänkande och vi hade en samling om det i våras. Jag är också helt överens med arbetsmarknadsministern om att vi är tvingade att först låta arbetsmarknadens parter komma med i bilden. Vi skall skapa opinionen kring de här frågorna, men vi kan inte gå fram och lagstifta, som jag ser det, innan vi får med arbetsmarknadens parter. De har att göra olika bedömningar, och vi har, som jag sade, att försöka påverka opinionen så att en reform kommer raskare fram och kanske kan prioriteras före andra mål. Men vi kan alltså inte först besluta här i riksdagen; i varje fall brukar vi inte göra det från mitt partis sida. Jag sade i den allmänpolitiska debatten, där jag också tog upp de här frågorna, att jag tyckte det var underligt att man kritiserade oss för att vi från socialdemokratiskt håll inte hade stött vissa motioner eller reservationer; fru Frenkel tog nyss upp det resonemanget. Vi kan ju inte kräva, som vpk har gjort, t.ex. att det år 1977 skall vara sju timmars arbetsdag och 1978 sex timmars arbetsdag. Att vi redan då skulle ha nått målet är inte realistiskt. Vi måste gå stegvis fram och också ta i beaktande vad arbetsmarknadens parter säger.

Herr talman! Om man nu har en målsättning borde man i alla fall ha en plan för hur man skall börja. På Fredrika-Bremer-förbundets möte var samtliga partiledare överens om att stödja kravet på sex timmars arbetsdag. Såvitt jag vet har också LO ställt sig bakom det kravet, och flera andra fackliga organisationer har helt nyligen uttalat sig för detta. Det är klart att de här frågorna också kommer att behandlas i den inledda avtalsrörelsen. Nr 124 Ett av skälen till att jag måste ställa den här frågan är den könsfördelade Tisdagen den arbetsmarknaden. Viss arbetskraft hänvisas till speciella delarbetsmark 19 november 1974 nader därför att dessa arbetstagare ur arbetsköparnas synpunkt är mindre lönsamma än andra. Arbetsköparna anställer den arbetskraft som är mest - Om allmän produktiv och ger störst profit. De äldre och handikappade är inte at — arbetstidsförkorttraktiva ur arbetsköparens synpunkt. Bristfällig utbildning, avsaknad av — ning, m.m. yrkeserfarenhet, hög frånvaro och andra praktiska svårigheter ger också sämre konkurrensläge. Kvinnorna tillhör de mindre attraktiva, till stor del därför att vården av barnen är kvinnornas ansvar. Från företagsekonomiska bedömningar är barn ingen tillgång utan blir en minuspost på kvinnans konto vid sökande av arbete. Det blir då bara inom de arbetsområden där deltidsarbete förekommer och kan utnyttjas som kvinnorna är välkomna. Detta medverkar till den snedfördelning på arbetsmarknaden som jag förut har talat om och som måste bekämpas. Det krav på en förkortning av dagarbetstiden som alltmer ställs i förgrunden för likaberättigande får inte, som exempelvis kravet på republik, bli en följetong i SAP:s program som tas fram och vädras i varje valrörelse utan att det leder till konkreta beslut. Vi är överens om att kvinnans frigörelse bara kan nås genom att hon inte är ekonomiskt beroende av någon annan. Det betyder ju också en frigörelse för mannen, som inte behöver känna kravet att det är enbart på honom som det ekonomiska ansvaret för familjen vilar. Jag tror vi kan vara överens om att det är kvinnor och män som tillsammans ställer kravet på en kortare arbetsdag. Regeringen kan inte nu stanna vid att inge människor förhoppningen om en så småningom inträdande förkortning av arbetstiden men ändå ingenting säga om hur denna förkortning praktiskt skall genomföras. Vad som behövs är inte ytterligare utredningar för bedömningar utan en plan för handling som stakar ut vägen för dess fulla ikraftträdande. Vänsterpartiet kommunisterna har i sin motion visat på en sådan väg.
Herr talman! Jag skall be att få läsa högt, först yrkandet ur motionen —- ”att riksdagen uttalar att det långsiktiga målet för arbetstidsförkortningen bör vara sex timmars arbetsdag”.

Det var inte fråga om någon lagstiftning. Det var endast ett principuttalande som låter exakt likadant — vilket vi båda kan läsa - som det som statsrådet i dag har gjort.

delbart föranleds av någon under riksdagen inträffad händelse. Jag finner emellertid inte de av motionärerna åberopade händelserna vara av sådan art att de kan utgöra grund för motionsrätt enligt ifrågavarande stadgande. Jag anser mig därför förhindrad att framställa proposition på yrkande om remiss till utskott av motionen nr 1950 av herr Helén m.fl.

Herr talman! För sex månader sedan sade riksdagen att Sverige bör vara berett att under det här året göra en insats utöver den framlagda statsbudgeten för att bistå de svältdrabbade människorna i fattigvärlden, ja, att en sådan insats borde göras på ett tidigt stadium. Det var ett enhälligt riksdagsuttalande. Sedan riksdagen i maj fattade detta beslut har tre viktiga saker inträffat. 1. Svältläget har dramatiskt förvärrats, särskilt i länder som Bangladesh och Indien. Barnen drabbas allra hårdast. Bedömningen av det akuta behovet av spannmål i de mest svältdrabbade länderna varierar något, men det ligger kring 10 miljoner ton. Det motsvarar mat åt 40 miljoner människor. 2. Det nödhjälpsbistånd som hittills har utlovats inom ramen för den internationella katastrofaktion som FN beslöt om i våras täcker nu bara hälften av det akuta behovet under återstoden av 1974 och 1975. Arbetet med den särskilda fonden för de hårdast drabbade u-länderna, som avsåg att täcka detta behov, har helt kört fast. 3. Sverige får i år ett stort överskott av spannmål. Det beräknas bli lika stort som det underskott som Bangladesh drabbats av genom de nu aktuella översvämningarna. Fortfarande återstår ca 300 000 ton vete i överskott som inte har bundits för försäljning. Samtidigt som fattigvärlden alltså ropar efter mat. Svältdöden kan såvitt jag förstår inte vänta. Den skördar nya offer för varje dag som den rika världen sitter passiv. Det enda rimliga är att få beslut om ytterligare insatser nu, i dessa dagar, i dessa veckor. Liksom det var en ”inträffad händelse” 1971 och 1972 att arbetslösheten i Sverige steg med något tiotusental jämfört med tidigare år är det en ”inträffad händelse” att i år hungerdödens offer nu växer med något tiotusental varje dag, långt utöver vad man före sommaren kunde förutse. Liksom det var rätt och riktigt att den gången låta riksdagen ta ställning till framställda yrkanden borde det också vara det nu. Vi har, herr talman, inom folkpartiet alltid varit medvetna om att 55 § måste brukas med största återhållsamhet för att riksdagens arbete inte skall förryckas. Ingen kan rubba vår djupa övertygelse att vi den här gången har sakligt rätt när vi åberopar paragrafen.

I praxis har stadgandet om motionsrätt med anledning av under riksdagen inträffad händelse tillämpats synnerligen restriktivt. Det har varit helt naturligt med tanke på att man vill undvika sent väckta motioner. Doktrinen har ställt sig bakom denna restriktiva praxis. I den nya riksdagsordningen som träder i kraft nästa år sägs att motion med anledning av ”händelse av större vikt” får väckas gemensamt av minst tio ledamöter, ”om händelsen ej har kunnat förutses eller beaktas” under den allmänna motionstiden. Den nya formuleringen är ett uttryck för de tankegångar som legat till grund för hittillsvarande praxis. Vad som är att betrakta som en ”händelse av större vikt” och vad som ”ej har kunnat förutses eller beaktas” kan alltid bli föremål för delade meningar. En uppmjukning av hittillsvarande praxis skulle kunna medföra att ett stort antal motioner väcktes efter den allmänna motionstidens utgång. Jag vill erinra om att dessa farhågor föranledde grundlagberedningen att motsätta sig att någon motionsrätt med anledning av under riksdagen inträffad händelse över huvud taget medgavs. I det grundlagsförslag som sedermera antogs infördes emellertid det stadgande jag nyss nämnde. Bestämmelsens undantagskaraktär poängterades dock starkt. De i den nu föreliggande motionen åberopade händelserna kan inte anses vara av sådan art att de utgör grund för motionsrätt enligt 55 § riksdagsordningen.

Herr talman! Som vanligt vittnar ett stort antal motioner om trafiksäkerheten om kammarledamöternas stora intresse för detta område. Trafikutskottet har i sitt betänkande nr 22 till större delen avstyrkt dessa motioner under hänvisning till pågående utredningar. Ett par reservationer föreligger dock: nr 1 beträffande extra strålkastare, nr 2 beträffande fotgängare som går mot rött ljus. Min kollega herr Komstedt kommer strax att plädera för reservationen 1, och jag uppehåller mig därför nu enbart vid reservationen 2. Vi har alla upplevt den smått förödmjukande situationen att stå vid en röd gubbe på en otrafikerad gata. Vi vet också att tiotusentals gångtrafikanter dagligen bryter mot gällande bestämmelse och korsar gatan mot rött ljus. Polisens resurser medger på intet sätt tillräcklig övervakning av bestämmelsens efterföljande. Det kan i längden inte vara befrämjande vare sig för laglydigheten eller trafiksäkerheten över huvud taget att lagar och förordningar massöverträds på detta sätt. Inte heller kan vi ge polisen resurser för bättre övervakning — det skulle säkerligen få negativa konsekvenser på andra områden. För närvarande finns det inte tekniska möjligheter att ordna en smidigare anpassning av trafikljusregleringar till gångtrafikanternas förmån. Jag tycker att det vore rimligt att i uppenbart trafikofarliga fall tillåta gångtrafikanten att korsa en gata mot rött ljus och att i varje fall en överträdelse av den nu gällande bestämmelsen i sådana situationer inte ovillkorligen skall straffas. möter avstod från att rösta. Trots de försök till sammanskrivning som nu ägt rum i utskottet är det angeläget att återigen få ett klart ställningstagande från kammarens sida även i en sådan här relativt bagatellartad fråga. Herr talman! Jag yrkar bifall till såväl reservationen I som reservationen 2 vid trafikutskottets betänkande nr 22 år 1974.

Herr talman! Trafiksäkerhetsarbetet intresserar och engagerar allt fler människor i vårt land, och det tar sig uttryck i att vi varje år i riksdagen får att behandla ett stort antal motioner som berör just trafiksäkerheten. Detta är ganska naturligt med tanke på den utveckling som trafiken genomgår i vårt land. En del av årets motioner har utskottet kunnat hänvisa till sittande trafiksäkerhetsutredning, naturligtvis med förhoppningen att man där så snart som möjligt skall kunna komma fram till konkreta ståndpunkter i delbetänkanden, som kan vara till gagn för det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Övriga motioner har behandlats av utskottet, och jag skall under några minuter beröra en av dessa, nämligen motionen 493, som har föranlett reservationen 1 vid utskottets betänkande. Jag vill uttala min uppskattning av utskottet, som har velat lyssna på företrädare för organisationer som berörs av den i motionen 493 upptagna frågan. Men därmed måste mitt beröm till utskottet stanna, ty om utskottet menar allvar med att man skall lyssna på företrädare som på ett seriöst sätt försöker framföra sina synpunkter och skall ta intryck av dem, har inte utskottet lyckats i det uppsåtet. Den opinion som dessa organisationer företrädde inför utskottet var enig och kompakt. Ändå har utskottet och troligen därmed också Sveriges riksdag inte tillmötesgått dessa organisationers önskemål, som syftar till att yrkesförarna ur trafiksäkerhetssynpunkt bättre skall kunna fullgöra sitt arbete. Deras krav är att förarna med hjälp av extrastrålkastare skall kunna få en effektivare ljusflod från sina stora och tunga fordon och därigenom under bättre och drägligare förhållanden kunna framföra dessa under dygnets mörka timmar. Vilka är då de organisationer som jag tillmäter så stor betydelse i dessa frågor?

Det är organisationer som i allra högsta grad sysslar med de här problemen. Utskottet har inte, tycker jag, velat lyssna på rätt sätt till företrädare för de här organisationerna, vilkas medlemmar till ett mycket stort antal är de som utövar den yrkesmässiga trafiken i vårt land. Företrädare för Svenska transportarbetareförbundet har inför utskottet beskrivit hur svårt det kan vara att fullgöra sitt arbetspass på åtta timmar Nr 125 under mörker och på ganska starkt trafikerade vägar, där man hela tiden Onsdagen den tvingas åka på halvljus. Är det inte rimligt att de här människorna får 20 november 1974 en chans att ur trafiksäkerhetssynpunkt bättre utöva sitt yrke? Är det n inte ur trafiksäkerhetssynpunkt riktigt att bussföraren, som har ansvaret — Trafiksäkerheten för 50 människoliv — ibland många fler — får effektivaste möjliga halvljus? — m.m. Jag ställer frågan till utskottet, därför att utskottet har fattat ett politiskt beslut och inte ett beslut i syfte att förbättra trafiksäkerheten. Att hänvisa till argument som att det är besvärligt ätt anbringa ljusen är nonsens, det vet alla som sysslar med de här frågorna. Inom den yrkesmässiga delen av trafiken, som det här gäller, har det under lång tid inte varit några som helst problem att anbringa sådana ljus på ett tillfredsställande sätt.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

Herr talman! Med stor oro hör vi rapporter om att två människor har dött på grund av ett giftigt ämne som förekommit i produktionen. Oron är också stor därför att man befarar att fler människor kan drabbas av samma öde. Men vi har under årtionden accepterat att tre å fyra människor dör och kanske 15-20 allvarligt skadas varje dag i trafiken på våra vägar. Slutsatsen när det gäller giftiga ämnen i produktionen är att vi måste använda alla medel för att ta bort orsakerna till dessa förgiftningar. Slutsatsen när det gäller trafikolyckorna måste också vara att vi måste använda alla tänkbara medel för att ta bort orsakerna till dessa olyckor. Nu har det hänt en del på den senaste tiden. Vi får en bilbälteslag, som träder i kraft den 1 januari 1975. Riksdagen kommer, hoppas jag, att ganska snart fatta ett beslut som möjliggör alkotest på bilförare. Och vi har fått en trafiksäkerhetsutredning, som vi väntar mycket av. Jag vill understryka angelägenheten av att trafiksäkerhetsutredningen tar mycket allvarligt på sin uppgift — minst lika allvarligt som de tar på sin uppgift som nu har blivit anmodade att eliminera orsakerna till förgiftningsfallen inom industrin. Det är också viktigt att trafiksäkerhetsutredningen lägger fram förslag successivt och inte sitter flera år och funderar innan man kommer med förslag. Det är viktigt att åtgärder som kan vidtas nu inte försenas bara därför att vi har en utredning. Trafikutskottet har tagit upp två förslag som är av den karaktären att de bör kunna genomföras utan dröjsmål. I en motion föreslås att motorcyklister skall ha skyldighet att använda hjälm. Nordiska trafik 1 säkerhetsrådet har lagt fram ett förslag, och det kan ju vara frestande att låta det gå i den vanliga utredningskvarnen — att det nu skall skickas på remiss och att det sedan skall överlämnas till trafiksäkerhetsutredningen, varigenom vi kan få vänta mycket lång tid. Men vi har i utskottet varit överens om ett par saker, för det första att det nu inte behövs någon ytterligare utredning på denna punkt, för det andra att lagen bör kunna träda i kraft, inte efter så lång tid — ett år — som Nordiska trafiksäkerhetsrådet har föreslagit, utan kort tid efter det att beslut har fattats.

I detta sammanhang har utskottet tagit upp en fråga som det inte fanns någon motion om men som vi tyckte var mycket viktig, nämligen frågan om det inte skall behövas ett särskilt körkort för motorcykel för att man över huvud taget skall få köra en sådan. Nu är det, som vi vet, så att var och en som har ett vanligt bilkörkort kan sätta sig på en tung motorcykel, och det anser vi vara en stor trafikfara. Därför begär vi hos Kungl. Maj:t att det snarast möjligt skall komma ett förslag som säger att man inte får köra motorcykel om man inte har ett körkort som är avsett speciellt för detta fordon. Det förefaller som om detta är ett krav som borde kunna bifallas utan större dröjsmål. Det intressanta är att detta är ett starkt önskemål från motorcyklisterna själva. Problemet är, som har anförts från trafiksäkerhetsverket vid föredragningar inför utskottet, att man har svårt att inom verket få fram de resurser som behövs för att ordna en effektiv utbildning i det här avseendet.

Sedan finns det några motioner som utskottet har avstyrkt — inte därför att vi tycker att de är ovidkommande utan därför att trafiksäkerhetsutredningen har dem under behandling för närvarande. Vi hoppas verkligen att det här skall komma snabba förslag. Så vill jag beröra två punkter på vilka det finns reservationer. Den ena gäller frågan om hjälpljus. Herr Komstedt uttalar sin uppskattning av att utskottet verkligen har behandlat denna fråga mycket ingående. Vi har lyssnat på olika argument, inte bara från de organisationer som uppvaktade oss utan även från trafiksäkerhetsverket, vars synpunkter vi alltså fått del av. Nu säger herr Komstedt att utskottet har fattat ett politiskt beslut. Jag kanske då till herr Komstedts upplysning kan få nämna att alla beslut som fattas i denna riksdag är politiska beslut. Men vad är anledningen till att vi inte utan vidare tillstyrker motionen? Ja, bakgrunden till hela den aktuella bestämmelsen är ju att det fanns en massa flodljus, framför allt på personbilar, som direkt bländade och var en trafikfara. Det är självklart att när man behandlar trafiksäkerhetsfrågor försöker man eliminera sådana ljus som kan innebära en fara för trafiksäkerheten. Därför bestämdes det att hjälpljus av det här slaget inte skall få användas, och det kom alltså ett förbud. Vilken är då motiveringen till detta förbud? Jo, trafiksäkerhetsverket säger att ännu har man inte fått monteringsanordningar för dessa hjälpljus som är så konstruerade att man kan garantera att hjälpljusen inte bländar den mötande. Verket säger också att det för närvarande pågår försök för att få fram ett halvljus som kan ge tillfredsställande belysning. Sådana försök görs inom statens provningsanstalt, och frågan om bättre bilbelysning utreds också av Nordiska trafiksäkerhetsrådet. Det är klart att kunde man få ett halvljus som ger tillfredsställande belysning vore det den bästa lösningen, och trafiksäkerhetsverket har goda förhoppningar om detta. Man menar att om man tillåter de här extra ljusen vid halvljus riskerar man att intresset för att få fram ett effektivt halvljus inte blir lika stort.

Ty det är ju så, herr talman, att dessa bestämmelser har icke utfärdats av riksdagen, utan det ligger inom trafiksäkerhetsverkets kompetens att utfärda sådana bestämmelser. Och vi uttalar alltså att om det är som herr Komstedt säger, att det redan nu finns fullt tillfredsställande monteringsanordningar, och om man inte kan lösa hela frågan genom att få ett bättre halvljus, så förutsätter utskottet att trafiksäkerhetsverket utan dröjsmål vidtar de författningsmässiga ändringar som må föranledas härav. Det är en sak som utskottet säger med stort allvar. Så några ord om den andra punkten där reservation föreligger. Det gäller reservationen 2 beträffande fotgängare som går mot rött ljus. Den frågan har vi behandlat med mycket stort allvar, och vi fick ju en illustration till allvaret i frågan när vi häromdagen hörde att fyra äldre personer nyligen dödats på övergångsställen. Då förstår vi att det nuvarande tillståndet inte kan accepteras. Vi har haft en mycket ingående diskussion om detta problem i utskottet, och uppfattningarna om hur man skall lösa det har varierat. Men en sak har vi ändå alla varit ense om, nämligen att vi inte vill acceptera den nuvarande ordningen. Vi vill ha en ändring till stånd. Utskottets majoritet begär att riksdagen hos regeringen hemställer om en översyn av reglerna för signalsystemen och av de bestämmelser som i övrigt gäller beträffande övergångsställen för fotgängare.

Då kan man ju gå flera vägar. Man kan antingen säga att vi skall mildra påföljdsbestämmelserna eller begära ändringar i signalsystemen, så att fotgängarna tycker att bestämmelserna är meningsfulla och därför följer dem. Där finns det olika uppfattningar. Men alla i utskottet har varit ense om att man skall ha respekt för den röda signalen som stoppsignal. Några ledamöter menar att det förhållandet att tiotusentals människor ostraffat går mot röd signal undergräver respekten för rött ljus.

Därför har vi gjort den hemställan som vi har gjort. Herr talman! Med hänvisning till det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Utskottets ordförande upplyste mig om att alla de beslut vi fattar här i riksdagen är politiska, och jag är medveten om, herr Gustafson i Göteborg, att det är ett politiskt beslut vi här talar om. Men dess värre är det ju så att de beslut vi fattar inte alltid blir så riktiga. De hamnar långt ifrån verkligheten — som politiska beslut ibland tyvärr gör, Herr Gustafson sade också att man i utskottet har lyssnat även till andra än de företrädare jag åberopade. Man har lyssnat även till företrädare för trafiksäkerhetsverket. Och vad de sagt har utskottet tydligen tillmätt större betydelse. Men nu är det väl så att om ett verk — i detta fall trafiksäkerhetsverket — har fattat ett beslut som kanske inte är alldeles riktigt, så har det ändå gått litet prestige i beslutet, och det gör att man inte är beredd att ändra på sin uppfattning. Vi skall inte heller glömma att det beslut som vi här talar om har tillkommit efter en riksdagsmotion av en ledamot som kanske inte hade särskilt stark känsla för trafiksäkerheten. Det var den motionen som föranledde att extraljusen borttogs. Jag har inte talat mig varm för de Nr 125 ljusramper som förekommer på många privatbilar, utan jag har talat för Onsdagen den de yrkesmässiga förarna, alltså de människor som tvingas utföra kanske 20 november 1974 hela sitt arbetspass under dygnets mörka timmar. Jag anser att det från trafiksäkerhetssynpunkt är värdefullt att både de förarna och andra tra = Trafiksäkerheten fikanter får en rimlig chans att se vägbanan ordentligt.

Herr talman! Också trafiksäkerhetsverket anser att det är angeläget att spara människoliv. Det är riktigt att riksdagen behandlade en motion i ämnet, men bestämmelserna på detta område har utfärdats av trafiksäkerhetsverket. Det är alltså trafiksäkerhetsverket som kan ändra bestämmelserna. Utskottet har uttalat att om man kan få till stånd tillfredsställande monteringsanordningar, så att man undviker risken för bländning, bör trafiksäkerhetsverket ändra sina nuvarande bestämmelser, Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! De monteringsanordningar som herr Gustafson talar om finns redan. Moderna trafikfordon är så konstruerade att det ofta finns en dubbelanordning i de urholkningar i stötfångare o. d. där fästena för standardljusen finns. Problemet med monteringen kan man därför med lätthet lösa. Det argumentet är alltså inte speciellt starkt.
Herr talman! Det argumentet bör i så fall framföras till trafiksäkerhetsverket — jag förutsätter att herr Komstedt inte anser att trafiksäkerhetsverket handlar från andra utgångspunkter än rent sakliga,

Herr talman! När riksdagen har att behandla trafikutskottets betänkande nr 22 rörande trafiksäkerheten kan man konstatera att det i år avgivits ett betydligt mindre antal motioner i detta ärende än under de närmast föregående åren. Detta skall dock inte betraktas som ett bevis på minskat intresse för trafiksäkerhetsfrågorna. Det föranleds i stället av att vissa under åren väckta förslag har realiserats eller håller på att realiseras och av att den av Kungl. Maj:t tillsatta trafiksäkerhetsutredningen sedan ett år tillbaka arbetar enligt mycket omfattande direktiv. Utvecklingen på trafikområdet är snabb och expansiv. Det är helt naturligt att det måste till effektiva insatser i förebyggande syfte för att hindra olyckor. Det klagas på att statistiken över olycksutfallen är bristfällig. Den nu pågående trafikolycksfallsstatistikutredningen beräknar avlämna sitt betänkande vid årsskiftet 1974-1975, och man förväntar att den skall anvisa bättre statistikmöjligheter och därmed kunna medverka till att vi får en bättre bild av verkligheten kring trafikolyckorna. Men det finns ändå en del statistik. Trafiksäkerhetsverket offentliggör sådan vid vissa tillfällen. För en tid sedan meddelade man att under september månad 81 personer dödats. Man specificerade 29 av dessa som bilförare och 18 som bilpassagerare. 3 färdades på motorcykel, 10 på vanlig cykel, 5 på moped och 14 var gående. Rapporten meddelade också åldersfördelning och en del andra förhållanden i samband med olyckorna. Det är givet att sådan statistik och sådana upplysningar är behövliga. Trafiksäkerhetsarbetet bör bedrivas från olika utgångspunkter och med framtagande av olika data som är medverkande vid olyckstillfället — det kan gälla förhållanden i trafikmiljön, fordonets beskaffenhet och utrustning samt trafikantens beteende i olika situationer. För att man skall kunna komma till rätta med olycksfallsutvecklingen förutsätts givetvis att orsakerna till olika slag av olyckor studeras och analyseras. Det kan väl tänkas att i många fall bara krävs ringa förbättringar, som kan genomföras med mycket enkla medel. I flertalet motioner har under åren begärts en översyn av bestämmelserna för att öka barnens säkerhet i trafiken, varvid särskilt skolskjutsningen har understrukits. Trafiksäkerhetsutredningen kommer speciellt att behandla de problem som berör barnen i trafiken, detta såväl under deras skoltid som under deras fritid. Statistiken visar att 80 procent av trafikolyckorna med barn i skolåldern inträffar under fritiden, 16 procent på väg till eller från skolan och bara 4 procent under skoltiden. Som här tidigare nämnts har det inom de nordiska länderna pågått —- och pågår — ett betydande arbete i trafikfrågor. Såsom nyss påpekades av herr Sven Gustafson har ett initiativ tagits av Nordiska trafiksäkerhetsrådet om obligatoriskt införande av bilbälte, vilket förslag blir upphöjt till lag den 1 januari 1975. Men det är också riktigt, som här har nämnts, att trafiksäkerhetsrådet behandlar och utreder frågor om bättre fordonsbelysning och belysningens användning vid olika tillfällen under körningen. Man har även inom rådet mycket ingående behandlat förslag att gående vid mörker skall bära reflexanordning eller lykta, vilket i och för sig medverkar till större säkerhet i trafiken. Utskottet framhåller för sin del vikten av att en positiv propaganda bedrivs för att stimulera — Nr 125 till frivillig användning av reflexanordningar. Onsdagen den Motorcykeln har på nytt blivit populär. Detta har medfört ett ökat 20 november 1974 antal olyckor och på allvar aktualiserat krav på skyddshjälm. Som redan betonats har den frivilliga användningen av sådan hjälm kraftigt ökat, Trafiksäkerheten och det föreligger nu förslag om obligatorisk användning av hjälm för m.m. motorcyklister. Utskottet framhåller att inga skäl finns för att dröja längre utan tillstyrker att riksdagen hos Kungl. Maj:t hemställer om sådant stadgande i lag med ikraftträdande utan dröjsmål. Jag vill också understryka vad herr Gustafson här nämnde om särskilt körkort för motorcyklister. Som det sades är det motorcyklisterna själva som mycket kraftigt har påyrkat en särskild uppkörning för erhållande av motorcykelkörkort. Utskottet har också behandlat frågan, huruvida den som går mot rött ljus ovillkorligen skall straffas. Som motivering framhålls den stora frekvensen av överträdelser mot bestämmelsen. Utskottet erinrar om den möjlighet till rapporteftergift som föreligger enligt polisinstruktionen, om förseelsen med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet är obetydlig. Detta har såsom tidigare nämnts lett till att det inte är många som får bötesföreläggande. Hur övergången vid gatukorsningar skall regleras är en fråga av mycket stor betydelse. Jag vill understryka vad herr Gustafson i Göteborg sade i detta sammanhang. Också jag observerade den tidningsnotis i veckan som meddelade att under sistlidna helg, som räknas från fredag t.o.m. söndag, omkom nio personer, av vilka fyra dödades på övergångsställe då de gående skulle korsa gatan. Detta är ett kraftigt understrykande av de stora svårigheter som föreligger just vid övergångsställen. En uppmjukning av förbudet att gå mot rött ljus kan inte vara den rätta vägen att lösa problemen. Regeln att rött ljus innebär absolut stopplikt måste anses mycket viktig från trafiksäkerhetssynpunkt. Undantag i lågtrafiktid skulle medföra svåra bedömanden, och en uppmjukning av den nuvarande regeln skulle kunna få svåröverskådliga konsekvenser. Andra vägar måste i stället prövas, t.ex. en ändring av signalsystemet. Jag tror att alla är överens om att trafiksäkerhetsarbetet är oerhört viktigt. Man vågar säkert påstå att bakom kraven på ökad trafiksäkerhet står såväl fordonsfabrikanterna som fotgängarna och allmänheten i dess helhet. Med förenade krafter skall vi väl kunna nå förbättringar, även om vi kan notera att våra skadefall i förhållande till trafiken och biltätheten är färre än i andra länder. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman!

Det är möjligt att det är så, och den uppfattningen vinner stöd dels i utskottets eget uttalande om att nuvarande förhållanden är otillfredsställande, dels av vad utskottets ärade ordförande här sade, nämligen att alla är överens om att man inte kan acceptera det nuvarande läget. Det är ett starkt uttalande, som jag hoppas beaktas i kommunikationsdepartementet i den fortsatta behandlingen. Men det är också ett naturligt uttalande. Det kan inte vara tillfredsställande när en person per dag ådöms straff för brott mot en bestämmelse, som i sin tur överträds av tiotusentals personer varje dag. Det är ingen rimlig ordning. Då kan man fråga sig varför jag som motionär inte förordar ett bifall till utskottets hemställan utan i stället förordar bifall till reservationen. Jag skall förklara det. Låt mig bara först rätta ett missförstånd i utskottets skrivning. Där framställs min åsikt så, att jag skulle vara anhängare till åtalseftergift, och man sätter det i motsats till det i Norge praktiserade systemet. Detta är i själva verket inte riktigt. Jag pekade i min motion förra året på andra möjligheter, nämligen ett system som ligger nära det norska systemet att fotgängare får gå mot rött ljus vid övergångsställe när intet fordon höres eller synes. Det är en annan inställning. Att detta missförstånd uppstått är emellertid mitt eget fel; för att spara papper och tryck refererade jag i årets motion inte min motion från i fjol utan gjorde bara en allmän hänvisning till denna. Men nu till utskottet! Jag tycker att utskottets uttalande, som förefaller mig karakteriseras av att det varit flera författare som ansträngt sig att åstadkomma en kompromiss, saknar brist på viljeyttring. Man överlämnar åt Kungl. Maj:t att lösa frågan; man har själv ingen riktig åsikt. Det förefaller mig inte vara särskilt kraftfullt. Jag beklagar att utskottet inte för egen del åstadkommit ett mera bestämt uttalande. Vad jag därjämte särskilt vänder mig mot i utskottets uttalande är en sats på s. 7, där man säger att det är angeläget att åtgärder vidtas i syfte att åstadkomma en tillfredsställande övervakning av reglernas efterlevnad. Om det är fråga om efterlevnad av nuvarande regler är denna uppgift hopplös. Det finns inga möjligheter att ha en polisövervakning som för till näpst alla de tiotusentals personer som dagligen och stundligen går mot rött ljus när intet fordon höres eller synes. En sådan uppgift för polisen är inte bara omöjlig att lösa; den är också helt meningslös. Vi har faktiskt inte så gott om polisiära resurser, även om vi har gott om brottslighet, att vi kan sätta in polisens krafter i så stor utsträckning på att reagera mot dessa händelser. Det vore missbruk av polisen. Sedan vill jag instämma med den föregående talaren, herr Håkansson i Rönneberga, i att vi alla är besjälade av intresse för trafiksäkerheten. Det behöver vi inte diskutera i det här sammanhanget. Vi har bara litet olika åsikter om vad som främjar trafiksäkerheten. Några menar att det är riskabelt för trafiksäkerheten om man gör den minsta uppluckring av den nuvarande bestämmelsen med ovillkorligt förbud att gå mot rött ljus. Nu senast åberopades dödsolyckor häromdagen som ett stöd för denna åsikt. Jag tror att man måste analysera och få veta mera om dessa dödsolyckor än vad som framgått i pressen innan man åberopar dem. Vi vet ju inte om dessa personer rent av blivit överkörda när de gått mot grönt ljus — det har inte framgått i pressen. Vi måste bättre känna till händelserna innan vi kan dra några slutsatser. Men jag respekterar uppfattningen att det är viktigt att man håller på ett ovillkorligt förbud mot att gå mot rött ljus och att trafiksäkerheten skulle skadas av en ändring av denna bestämmelse. Å andra sidan måste vi som har en annan åsikt ha rätt att bli respekterade för vår uppfattning, nämligen att man skadar trafiksäkerheten om man upprätthåller en bestämmelse som saknar stöd i det allmänna rättsmedvetandet. Om tiotusentals människor dag ut och dag in opåtalt går mot rött ljus — varför då inte köra mot rött ljus, kanske några frågar. Därmed skadar man trafiksäkerheten. Det är då man får en uppluckring av respekten för bestämmelserna i trafiken, och detta tycker vi är mycket oroväckande och mycket allvarligt. Därför menar vi att det vore bättre att ändra på förordningen, som inom parentes sagt aldrig begärts av riksdagen utan tillkom som ett led i ansträngningarna att ordna smidig övergång från vänstertill högertrafik. Helt ovidkommande är det väl inte att bestämmelsen sådan den nu finns är skadlig för den allmänna trevnaden i samhället. Vi har väl alla varit med om att stå i en folksamling, där några går mot det röda ljuset när inget fordon höres eller synes på gatan. Andra blir irriterade över att några går, medan de själva iakttar lagen och stannar. Det har rent av uppstått förargelse och irritation som blivit offentlig. Det är heller inte riktigt trevligt att man skapar sådana irritationsmoment i den dagliga samvaron människor emellan. Herr talman! Jag tillåter mig att yrka bifall till reservationen 2. När "jag gör det utgår jag från att jag får stöd av flertalet av de 108 ledamöter — i den mån de är kvar i riksdagen — som i fjol röstade för en i stort sett likalydande motion. Jag utgår också från att jag får stöd - jag beklagar att kammaren inte är mer besatt just nu — av alla de kammarens ledamöter som inte en gång, för det har alla gjort som rört sig på gator och torg, utan flera gånger har gått mot rött ljus. Om alla de kammarledamöter som i närheten av Sergels torg - mina iakttagelser morgnar och kvällar tyder härpå — har gått mot rött ljus skulle rösta för denna reservation, vore majoriteten tryggad.
Herr talman! Jag hoppas att jag för utskottets hemställan får stöd av alla som menar att den nuvarande ordningen inte är acceptabel och att vi måste få en ändring till stånd. Herr Hernelius var inte imponerad över utskottets sätt att dra slutsatser. Han ansåg att vi inte hade gjort någon ordentlig viljeyttring. Men utskottet framhåller att ”reglerna för signalsystem och bestämmelserna i övrigt för övergångsställe för fotgängare bör bli föremål för översyn inom Kungl. Maj:ts kansli”. När vi också säger att det är ”angeläget att åtgärder vidtas i syfte att åstadkomma en tillfredsställande övervakning av reglernas efterlevnad”, avser vi de nya regler som kan bli en följd av denna översyn. Herr Hernelius framhåller att han kanske har blivit missförstådd i utskottet när det gäller yrkandet i hans motion. Jag har redan påpekat hur allvarligt vi har tagit på herr Hernelius” motion och vilken ingående behandling den har fått. Men utskottet måste hålla sig till yrkandet i motionen, nämligen att ”straffbestämmelsen i 164 § p. 7 vägtrafikkungörelsen ändras så att gående som går mot rött ljus icke ovillkorligen skall straffas”. Utskottet anför i sitt betänkande: ”Den av motionären förordade åtgärden skulle innebära att förbudet skall vara kvar men att påföljd under vissa omständigheter inte skall inträda.” Förbudet står i 136 §. Denna paragraf har herr Hernelius inte yrkat någon ändring av utan endast av paragrafen om straffbestämmelsen. Därför menar jag nog att vi har tolkat herr Hernelius” hemställan rätt. Men jag håller med om att det i förra årets motion fanns en hänvisning till de regler som för närvarande gäller i Norge. I Norge har man dock intagit den ändring som herr Hernelius begärde i förra årets motion i den paragraf som gäller förbudet och inte i den paragraf som gäller påföljder. Utskottet har också i sitt betänkande nämnt Norge såsom ett exempel, som man bör ta hänsyn till vid den översyn som nu skall äga rum inom Kungl. Maj:ts kansli.
Herr talman! Det är fråga om tolkningen av begreppet ”ovillkorligen” i min kläm. Herr Sven Gustafson i Göteborg gör den formella tolkningen. Jag har gjort den materiella, att om fordon inte hörs eller syns skall straffansvar inte inträda. Det är skillnaden mellan våra ståndpunkter, och därav följer min slutsats att mitt yrkande har blivit missuppfattat.
Herr talman! Anledningen till att herr Hernelius” intentioner inte har kunnat fullföljas när det gäller utskottets formella behandling är att herr Hernelius har yrkat ändring av en paragraf som endast avser påföljden och inte av den paragraf som avser själva förbudet. Jag tycker dock att vi inte har någon anledning att resonera om detta ytterligare, eftersom vi har en gemensam strävan, nämligen att åstadkomma bättre förhål landen på detta område.

Herr talman! Den viktiga trafiksäkerheten är varje år föremål för stor och glädjande uppmärksamhet från riksdagens sida. I år har vi i trafikutskottet haft att behandla 14 motioner som tagit upp de olika nu aktuella trafiksäkerhetsfrågorna. Antalet motioner är kanske något mindre än tidigare, det har nog herr Håkansson i Rönneberga rätt i, men jag tolkar ändå detta som ett bevis för det stora intresse som finns i riksdagen för dessa frågor. Det finns också tecken som tyder på ett ökat intresse från allmänhetens sida för det viktiga trafiksäkerhetsarbetet. Trafiksäkerhetsverket bedriver trots, kan man säga, knappa resurser ett omfattande utredningsoch informationsarbete, och rikspolisstyrelsen, Nationalkommittén för trafiksäkerhetens främjande och försäkringsbolagen har gjort och gör betydande insatser. Enligt min mening är trafiksäkerhetsarbetet på väg att bli en stor folkrörelse som engagerar många människor. Alla dessa i och för sig glädjande aktiviteter måste emellertid samordnas, och jag vill gärna framhålla att denna samordning tycks gå allt bättre. Det är viktigt att det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet planläggs och administreras på ett sådant sätt att vi når bästa möjliga resultat. Dessa frågor är för övrigt föremål för utredning. Vi har i trafikutskottet den här hösten ägnat dessa frågor en mycket seriös behandling. Vi har konstaterat att många av motionerna är gamla bekanta som nyligen varit föremål för riksdagsbehandling. Jag kan förstå otåligheten, men ett faktum är att praktiskt taget alla trafiksäkerhetsfrågor är under utredning. Nordiska trafiksäkerhetsrådet åberopas på flera ställen i vårt betänkande, vilket bottnar i vårt stora intresse för en gemensam nordisk lagstiftning på detta område. När vi i mitten av november 1974 diskuterar trafiksäkerheten finns det anledning att erinra om den stora och betydelsefulla trafiksäkerhetsreform som träder i kraft inom kort. Det jag har i tankarna är bilbälteslagen, som ju träder i kraft den 1 januari 1975. Det är en lag som kan rädda många liv. Man vet att bilbältet räddar liv och att många skadade skulle klarat sig lindrigare undan eller helt undgått skador om de använt bilbälte vid olyckstillfället. Om alla använde bilbälte, skulle hundratals liv kunna räddas och tusentals människor undgå att skadas på ett enda år. Vi har tidigare diskuterat den frågan här i riksdagen, och jag vet att en del riksdagsmän har fäst särdeles stor vikt vid den informationsuppgift som här förestår. Jag vill livligt instämma i den uppfattningen. Framför allt kanske på arbetsplatser, i organisationer och föreningar men också via massmedia naturligtvis måste en rätt upplagd informationskampanj nu sättas in. Det här är en fråga som har intresserat oss i riksdagen, och vi har anledning att följa denna informationsverksamhet med den allra största uppmärksamhet. Enligt min mening har tidigare på frivillig väg genomförda kampanjer bäddat hos allmänheten för ett gott mottagande av denna stora och viktiga reform. En annan viktig åtgärd som på sikt kan rädda liv är trafiksäkerhetsverkets kraftfulla kampanj för ökad trafiknykterhet. Denna aktivitet skall enligt de planer vi har fått ta del av i utskottet bedrivas under hela år 1975. Den här aktivitetsplanen, som vi noga studerat, verkar väl genomtänkt och i sina detaljer mycket tilltalande. Herr talman! Jag har känslan att vi under 1975 har att räkna med en rad kraftfulla insatser på trafiksäkerhetens viktiga område. Stora och utåtriktade aktiviteter kommer att sätta sin prägel på 1975. Bilbälteslagen, 1975 som trafiknykterhetens år — för att nämna ett par exempel. Flera av de utredningar som utskottet i sitt betänkande pekat på kommer att slutföra sitt arbete under nästa år. Möjligheterna till skärpt övervakning av trafiken genom det beslut riksdagen inom kort kommer att fatta om alkotest vid rutinkontroller är en annan viktig bit i detta pussel. Och på det nordiska planet sker en fortsatt samordning och effektivisering av trafiksäkerhetsarbetet. Med dessa erinringar ber jag, herr talman, att på alla punkter få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill säga några ord om motionen 1093. Det är en motion som uppenbarligen inte har vunnit gehör hos utskottet, och jag tänker inte ställa något yrkande. Motionen behandlar frågan om körkortspliktigt fordon generellt skall få förvärvas av den som inte har uppnått körkortsåldern och alltså inte är berättigad att framföra sitt fordon eller om den rätten eventuellt bör inskränkas i någon del. I motionen anförs att sistnämnda alternativ bör övervägas. Olovlig körning är ett av brotten i trafikbrottslagen som ganska ofta blir föremål för handläggning hos polis, åklagare och domstolar. Olovlig körning är det ju när någon framför körkortspliktigt fordon, t.ex. bil eller motorcykel, utan att ha körkort. Åtskilliga av dessa fall gäller ungdomar som inte har körkort av det skälet att de inte har uppnått den ålder som är föreskriven för att de skall få ta körkort. En del av dem kommer tillbaka flera gånger innan de har fyllt 18 år, som ju är körkortsåldern för bil. Men det är inget hinder för dem att t.ex. köpa fordonet, med de frestelser till lagöverträdelser som det naturligtvis måste innebära att äga en bil men inte få köra den. En hel del av dem som lagförs för olovlig körning visar sig också ha kört sin egen bil. Jag är, herr talman, av den meningen att vi i vårt samhälle inte skall använda en rad lagstiftningsåtgärder och förbud i onödan, men den fråga som vi som skrivit under den här motionen har ställt oss är om det förhållandet att alltför unga personer kör bil är så farligt både för deras eget och för andras liv och hälsa att man lagstiftningsvägen borde vidta ytterligare åtgärder som minskade dessa faror. Jag tror att åtskilliga med borgare här i landet mot bakgrunden av inträffade olyckor spontant ställer. Nr 125 sig frågan varför den som är för ung för att tillåtas köra bil utan vidare Onsdagen den och utan något som helst hinder skall tillåtas köpa bilen. 20 november 1974 Åtskilliga olyckor har hänt med för unga förare som visat sig ha köpt — och kört sitt eget fordon. En av anledningarna till motionen är en olycka — Trafiksäkerheten i Medelpad sommaren 1973 då en pojke i 15-årsåldern just hade köpt = Mm.m. en bil, sätter sig i den och på väg hem kör på och dödar en cyklande person. Ett principiellt förbud av det slag som ifrågasatts i motionen kan inte helt förhindra olyckor av detta slag, men det kanske kan förhindra några av dem. Trafiken är så pass farlig numera att på det här området varje åtgärd bör övervägas som kan minska riskerna och öka säkerheten. Utskottets korta skrivning kan möjligen ge vid handen att utskottet i princip instämmer i motionens syfte, men vad som i övrigt kan utläsas av skrivningen är inte övertygande. Det kan därför, herr talman, inte uteslutas att tanken i motionen åter kommer att aktualiseras i någon form.

Herr talman! I det knippe av motioner som trafikutskottet avstyrkt i det här betänkandet finns också en motion, nr 1448, som väckts av mig. Jag vill bara säga några ord om den. Någon av de sista dagarna under den allmänna motionstiden sammanträffade jag med yrkesförare, som representerade olika fackföreningar och grupper av denna yrkeskår. Som ansvarskännande yrkesförare var de djupt oroade av den utformning och tillämpning som ett par paragrafer hade fått i den nya körkortskungörelsen. Jag blev övertygad av deras argument och av den oro de kände, och det är anledningen till min motion. De här paragraferna ger nämligen rätt för en förare med körkort för enbart personbil att också efter den nya körkortskungörelsens ikraftträdande få köra tunga lastfordon utan släpfordon eller med lätt släpfordon — alltså utan utbildning för att föra tyngre fordon. Detta står i övergångsbestämmelserna, men i fråga om tidpunkten när dessa övergångsbestämmelser kan slopas får vi veta att bestämmelserna i sin helhet kan träda i kraft först mot slutet av 1970-talet. Det står i utskottets betänkande. Jag tycker att det är nästan cyniskt av utskottet att avstyrka min framställning om en skärpning på så sätt att tillämpningen av körkortskungörelsens bestämmelser redan från början skall gälla också de här åberopade paragraferna. Utskottet gör detta med bl.a. den motiveringen att man får ta hänsyn till dem som är beroende av den behörighet som innehavet av ett äldre körkort ger. Utskottet åberopar också, herr talman, och det är väl huvudmotivet för utskottets hemställan om avslag, att det ännu inte finns tillräckliga utbildningsresurser. Det är det jag anser cyniskt: Utskottet vill alltså medvetet tillåta risker från trafiksäkerhetssynpunkt därför att tillräckligt många inte hinner utbildas fort nog. Man skulle 2 kunna tänka sig en eventuell dispensgivning för vissa innehavare av körkort av äldre typ, även om de enligt min uppfattning också borde ha trafikkort. I stället accepteras den risk som det innebär att de här övergångsbestämmelserna skall kunna gälla hela 1970-talet. Det exempel som jag har åberopat i min motion, att ”bilförare som vanligtvis endast kör personbil alltjämt kan åtaga sig uppdrag att föra ett tungt fordon utan släp med last av t.ex. miljöfarligt gods. Han kan t.ex. åta sig sådant uppdrag som s.k. extraknäck vid sidan av sitt ordinarie arbete”. —- Det här var vad man sade mig. Och det var inte det enda fall man åberopade, men det är den här typen av missbruk som jag i första hand skulle vilja förhindra. Olyckor på våra vägar med t.ex. miljöfarligt gods har inträffat alltför ofta. Skulle det kunna påvisas att en förare varit ovan vid sitt tunga fordon har, som jag ser det, bl.a. trafikutskottet — som har medverkat till nuvarande tillämpning av övergångsbestämmelserna — tagit på sig ett stort ansvar. Jag har inget yrkande i dag mot ett enigt utskott, men jag hoppas att den här frågan med förtur blir föremål för behandling och beslut av berörda myndigheter. Herr talman! Jag lyssnar alltid med intresse — om jag också får säga några ord om det — till vad herr Hernelius säger, även om mina uppfattningar inte alltid överensstämmer med hans. Jag har för min del funnit bestämmelsen om förbud för fotgängare att gå mot rött ljus vara ganska bra. Utskottet har i det sammanhanget nämnt Norge som ett exempel — och det har också i debatten åberopats i anslutning till herr Hernelius” inlägg — på en friare lagstiftning. Det framgår emellertid av utskottets betänkande att man i Norge överväger att införa ett absolut förbud, eftersom gränsdragningsproblem uppstått. Utskottet framför i sitt betänkande en annan mening som jag fäster stor vikt vid, nämligen följande: ”En annan möjlighet är att ändra signalsystemet så att gångtrafikanterna uppfattar stoppsignalen som meningsfull.” Jag tycker verkligen att vi skall försöka få en sådan lösning på detta problem. Jag är nämligen helt övertygad om att det i dagens trafik måste finnas en möjlighet att tillfälligt stoppa gångtrafikanter som ämnar korsa en gata. Jag har ingenting att invända mot utskottets skrivning att vad utskottet anfört om en översyn av bestämmelserna för övergångsställe ges Kungl. Maj:t till känna. Jag hoppas att man skall kunna komma fram till en lösning på detta problem. Herr talman! Det finns många viktiga frågor i betänkandet som jag gärna skulle ha velat kommentera ur trafiksäkerhetssynpunkt, men jag vill inte ytterligare förlänga debatten utan kan nöja mig med att instämma i mycket av det som herr Lindahl i Lidingö sade när det gäller kommande aktiviteter och kampanjer. Han talade bl.a. om den lag om bilbälten som skall införas. Jag har mycket färska och drastiska exempel på vad bilbälten kan betyda — fall där man av bilens utseende efter olyckan att döma inte kunnat föreställa sig att det fanns någon överlevande men där man finner att föraren och hans passagerare hänger upp och ner Nr 125 i sina bilbälten och kommit undan olyckan endast med en chock och Onsdagen den utan skador. Detta säger mycket om nödvändigheten av bilbälteslagens 20 november 1974 ikraftträdande. Jag vill i övrigt helt instämma i vad utskottet säger och har, som = Trafiksäkerheten jag framhållit, inget yrkande. Jag vill dock att de anförda synpunkterna — m.m. skall beaktas mycket noga.

Herr talman! Får jag till herr Winberg säga att utskottets mycket enkla motivering för yrkandet om avslag på hans motion är följande: att köra motorfordon utan att ha körkort är ett lagbrott. Den som är beredd att begå detta lagbrott är nog också beredd att vidta åtgärder för att kringgå ett förbud för att köpa ett motorfordon. Vi tror att ett bifall till yrkandet skulle medföra en hel del administrativt besvär utan att man når den effekt som herr Winberg åsyftar. När det gäller fru Thunvalls motion är det klart att det hade varit tillfredsställande om man hade kunnat genomföra hela körkortsreformen i ett sammanhang, men det var av praktiska skäl inte möjligt. Vi har inhämtat att man inte har resurser för att avkorta övergångstiden. Vi tycker att bestämmelser på papperet som inte kan efterlevas i verkligheten inte har särskilt stort värde. Beträffande det som fru Thunvall sade om fotgängarna och signalljusen vill jag framhålla att man i Norge på departementsnivå är i färd med att utarbeta förslag till ovillkorligt förbud att gå mot rött ljus men att man inte vet om detta kommer att godtas. Det finns i Norge liksom i Sverige mycket delade uppfattningar på denna punkt. Man får vidare hoppas att det skall visa sig vara möjligt att ändra signalsystemet så att stoppsignalen uppfattas som meningsfull. Från utskottshåll underströks redan 1966 vikten av att signalsystemen skulle göras mera fotgängarvänliga, och det har gått en hel del år sedan dess. Den förhoppning som i varje fall utskottet nu har är att man, när man inför ett nytt signalsystem — vilket man ändå är på väg att göra — skall finna möjlighet att lösa den här frågan.
Herr talman! I trafikutskottets motivering anförs det att konsekvenserna blir svåra att överblicka om man inför en sådan bestämmelse som den vi har ifrågasatt i motionen. Men det finns ju anledning att göra en utredning just för att ta reda på konsekvenserna. Det är väl ofta så, när riksdagen fattar beslut, att olika faktorer pekar åt olika håll, och inte sällan måste vi ha en huvudregel och sedan göra undantag från den. Det är därför att inte allt entydigt pekar åt ett håll som vi menar att en utredning vore intressant. Nu säger ordföranden i trafikutskottet att det egentliga skälet för utskottets ställningstagande är att den som är beredd att begå ett lagbrott 25 genom att köra bil utan körkort också är beredd att överträda ett eventuellt förbud mot att förvärva bil. Jag tror emellertid att risken är stor för att många ungdomar som inte har körkort inleds i frestelse att köra just genom att de av någon anledning har köpt en bil och har den stående där hemma. Då blir det lättare att köra än om de inte skulle äga en bil.
Herr talman! Herr Sven Gustafson i Göteborg sade att man inte hade resurser att genomföra hela körkortsreformen i ett sammanhang, och jag är medveten om det. Men för mig är möjligheten att rädda människoliv mer värd än hänsynen till ekonomiska resurser. Det är i alla fall den värdefullaste resurs vi har, att människorna kan vara kvar i produktionen. Den nya körkortsbestämmelsen betyder ju att vi skall ha nya körkort och att vi skall lämna in uppgifter i det sammanhanget. Då kunde man möjligen ha låtit sådana personer som för små, lätta bussar eller transportfordon i sin yrkesutövning få dispens under övergångstiden — även om jag har klart för mig att inte heller de borde ha bara ett vanligt personbilskörkort. På det sättet kunde man ändå ha sluppit skakande upplevelser av det slag som jag fick, när det berättades för mig att en person som i vanliga fall kör personbil kan få framföra tungt fordon utan släp eller med lätt släp utan att ha utbildning för någonting sådant. Det tycker jag verkar mycket skrämmande.
Herr talman! Jag vill tacka trafikutskottets ärade ordförande för att han kompletterade utskottets uppgifter om situationen i Norge. Därtill vill jag livligt instämma med honom på en punkt, nämligen att bestämmelser som bara finns på papperet och inte efterlevs inte är särskilt tilltalande eller eftersträvansvärda.
Herr talman! Just det förhållandet att jag har den uppfattning som jag har redovisat gjorde att jag yrkade bifall till utskottets hemställan om en översyn av de nuvarande signalsystemen och bestämmelserna. Sedan ett par ord till fru Thunvall! Om fru Thunvall hade varit övertygad om att ett bifall till trafikutskottets hemställan skulle ha inneburit att människoliv hade offrats i onödan, då hade hon med säkerhet yrkat bifall till sin motion. Vi i utskottet är nog lika angelägna om att rädda liv, men vad vi inte kan förorda är åtgärder som skulle stå på papperet men inte kunna genomföras i verkligheten.

Herr talman! Vikten av att vi har chartertrafiken och därmed en chans för så många människor som möjligt att komma till fjärran resmål på sin semester är någonting som utskottet och jag som motionär är helt eniga om, så det finns ingen anledning att utveckla den saken. Jag tycker också att jag i och för sig som motionär fått mina synpunkter positivt behandlade av utskottet. Trots detta finns det behov av att göra konkretiseringar och ställa ett antal frågor. Jag utgår från den situation vi har när det gäller chartertrafiken, där reglerna ger möjlighet att trafikera Medelhavet, Kanarieöarna, Ceylon och i viss mån Västafrika. Trots detta är det ett stort behov av nya resmål hos researrangörer, charterflygbolag och konsumenter — ett behov som aktualiserats på många olika sätt. Man har nämnt mål som Östafrika, Thailand och Västindien. Det är med utgångspunkt i detta som jag i min motion begärt att det skall tillsättas en parlamentarisk utredning för att undersöka möjligheterna att förändra charterreglerna så att resmålen skall kunna bli flera — detta naturligtvis med hänsynstagande till SAS:s verksamhet. Att jag anser att det bör vara en parlamentarisk utredning beror helt enkelt på att vi inom luftfartsområdet egentligen bara haft ämbetsmannakommittéer genom åren, inte minst när det gällt de frågor som jag nu närmast aktualiserat. Jag menar att ämbetsmannakommittéerna till sin natur är minst förutsättningslösa av alla utredningar i sitt arbete, och därför bör vi nu få en parlamentarisk utredning till stånd. Utskottet i sin tur säger i betänkandet framför allt två saker. Först och främst hänvisar man till att det under innevarande år meddelats att kommunikationsministrarna i Sverige, Danmark och Norge kommit fram till att man skall förändra charterreglerna i, enligt min syn, rätt riktning. Man har öppnat resmål som Mexico, Cuba, Jamaica, Azorerna, Zambia och Madagaskar. Utskottet menar att detta innebär påtagliga förbättringar för alla i den här branschen inblandade. Om det kan man säga att de flesta av dessa resmål är helt ointressanta — Nr 125 för dem som arrangerar resorna och helt ointressanta för konsumenterna. Onsdagen den Det enda intressanta resmålet är egentligen Mexico. Och den stora tvek 20 november 1974 samhet som finns mot dessa nya resmål visar sig ju genom att det än så länge inte arrangeras en enda charterresa till någon av platserna, även = Företagsetablering om Mexico och i viss mån Cuba har föranlett en del åtgärder från ininom charterflyget, blandade företag.

Herr talman! När jag går in i denna debatt är det bl.a. mot bakgrund av motionen 45, där jag och herr Gernandt begärt en parlamentarisk utredning angående konkurrenssituationen för linjetrafik och chartertrafik med skandinaviskt flyg.

Under senare år har debatten beträffande prispolitiken för charterresor respektive normal linjetrafik blivit allt intensivare. Många hävdar att priserna i linjetrafik är alltför höga, eftersom charterflyget redovisar utomordentligt låga reskostnader för själva flygresan. Andra hävdar att priserna för linjeflyget blir höga just därför att charterflyget i många fall på ett icke avsett sätt har ryckt undan underlaget för reguljärt linjeflyg. Företrädare för charterflyget hävdar däremot att ett kraftigt charterflyg på sikt leder till ett underlag för nya reguljära linjetrafikförbindelser. De utredningar som hittills gjorts för att försöka klarlägga gällande prisrelationer för resor med linjeflyg respektive charterflyg har knappast givit en opartisk bild av konkurrenssituationen för närvarande. Tvärtom har de mestadels måst uppfattas såsom rena partsinlagor från respektive intressenters sida. Under alla förhållanden torde det vara uppenbart att om man skall kunna nå mera påtagliga sänkningar av priserna på linjeflyget, förutsätter detta att kabinfaktorn kan höjas från nuvarande ca 50 procent upp till förslagsvis 75 procent. Det finns naturligtvis olika sätt att klara detta, men det torde behövas en mera ingående analys av resenärernas önskemål för att man med säkerhet skall veta vilka åtgärder som är mest effektiva för att åstadkomma en markant höjning av kabinfaktorn på linjeflyget. Med den energibrist som vi sannolikt får leva med framöver är det också uppenbart att man på allt sätt måste söka höja denna faktor för att därigenom på ett bättre sätt än för närvarande utnyttja såväl flygplan och flygmateriel som bränsle. Det medför också förbättrad transportekonomi, något som i sin tur ökar förutsättningarna för låga priser även inom linjeflyget. Med hänvisning till detta har vi funnit det angeläget att snarast möjligt få till stånd en opartisk undersökning av förhållandena för linje-, charteroch taxiflyg. Luftfartsverket har inte yttrat sig över vår motion men verket har yttrat sig över ett par andra motioner som har haft i stort sett samma syfte. Jag vill gärna citera vad luftfartsverket säger på s. 4, fjärde stycket i utskottets betänkande: ; ”Luftfartsverket förklarar sig slutligen dela motionärernas uppfattning att ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga skäl talar för att olika former av svensk företagsamhet inom luftfarten bör få bättre existensmöjligheter. Verket fäster i anslutning härtill uppmärksamheten på att linjebolagens huvuduppgift består i att på affärsmässiga grunder upprätthålla och utveckla den reguljära trafiken i tillfredsställande omfattning. Det kan inte förväntas att de i alla avseenden skall kunna tillgodose allmänhetens efterfrågan på prisbilliga resor till olika semestermål. Enligt verkets upp fattning kommer det av denna anledning att inom överskådlig tid finnas Nr 125 ett behov av särskilda charterföretag, vilkas verksamhet utgör ett kom Onsdagen den plement till linjebolagens verksamhet. Verket finner sammanfattningsvis 20 november 1974 att frågan om företagsetableringen inom charterflyget är av stor betydelse I för utvecklingen av ett tillfredsställande svenskt lufttransportsystem och — Företagsetablering att behov föreligger att allsidigt utreda densamma. Verket tillstyrker där — inom charterflyget, för motionen.” m.m. Det måste såvitt jag ser innebära att man också tillstyrker vår motion.

Därmed skulle vårt utredningskrav i motionen 45 bli tillgodosett i väsentlig del. Herr talman!